Herr talman! Edward Riedl har frågat miljöministern om hon anser att regeringen ger Sveriges ägare av dieselbilar en rimlig chans till omställning givet utformningen av förslaget om att införa miljözoner i våra städer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Låt mig klargöra vilka utgångspunkter regeringen har haft vid utformningen av det nationella regelverket för miljözoner. Problemet med lokala luftföroreningar orsakade av vägtrafiken är störst i storstadsområden, och i vissa städer överskrids fortfarande miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Ofta kan det vara en enskild gata som är drabbad. Att man kan tackla problemen utifrån lokala förutsättningar är viktigt. Stockholms stad har i bred enighet efterfrågat möjligheten att hantera problemet med lokala luftföroreningar genom att införa nya miljözoner. Regeringen utformar nu ett nationellt regelverk som ger de kommuner som ser ett sådant behov möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det ska understrykas att det är kommunerna själva som avgör om och var miljözoner ska införas. Det har varit viktigt för regeringen att hitta en utformning som bidrar till att göra luften renare i städerna samtidigt som människor och företag måste veta vad som gäller och få tid att ställa om till miljövänlig teknik. Enligt utformningen kommer dieselbilar av euro 5 att fasas ut ur miljözon klass 2 först år 2022, vilket ger de som behöver köra bil i zonerna tid att anpassa sig innan förbuden träder i kraft. Beskedet från regeringen gör att det nu finns en förutsägbarhet för kommuner, företag och bilägare, som nu kan planera för framtiden. Det står i kontrast till Moderaterna som i regeringsställning ändrade förutsättningarna för Sveriges bilägare vart och vartannat år.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag har frågat om regeringens beslut om nya miljözoner från 2020, då bilar som rullar på våra vägar kan förbjudas att köra in i städer, ger Sveriges dieselbilägare en rimlig chans till omställning. Infrastrukturministern svarar att två till fyra år är en rimlig tid för omställning - något annat sätt går det inte att tolka svaret på. Problemet är att en ny bil har en ekonomisk livslängd på 17 år, och man ges två till fyra år att ställa om. Socialdemokraterna och Miljöpartiet svek ännu en gång landets bilägare när man fattade beslut om miljözoner. Att Miljöpartiet inte gillar bilar var ingen nyhet för mig. Däremot var Socialdemokraternas iver att under hela mandatperioden sätta åt landets bilägare och människor utanför städerna en nyhet för mig. Man har höjt bensinskatten, dieselskatten och fordonsskatten, och man har försämrat reseavdraget. Nu har man också fattat beslut om miljözoner, vilket kommer att drabba 1,3 miljoner dieselbilägare i Sverige. Man inför dessa miljözoner på grund av en ganska högljudd opinion i Stockholm som hävdar att luften snart inte går att andas. Men enligt en rapport från miljöförvaltningen i Stockholms stad är luften i dag 100 gånger renare än den var på 60-talet. Ingen gång och ingenstans i Stockholm överskreds under det senaste mätåret gränsvärdena för det man vill bekämpa, utan man ligger med råge under alla gränsvärden. Ni genomför en politik baserad på högljudda tyckanden som helt saknar faktastöd i Stockholm. Sedan skickar ni den miljardnota som det faktiskt handlar om till alla andra i landet, och den ska betalas av dem som i god tro har köpt bilar med låga koldioxidutsläpp. Många av dem har också fått miljöbilspremie för dessa inköp. Herr talman! Jag förstår inte varför det är så viktigt för ministern att genomdriva denna lagstiftning. Vi ser ju att gränsvärdena inte överskrids, och jämfört med 90-talet har vi halverat utsläppen. Jag kan inte förstå vilka fakta man stöder sig på när man genomför en sådan här drastisk åtgärd. I en tidigare debatt i dag talade jag om proportionalitet, och det handlar det om här också. På ganska skakig grund tar man tuffa beslut som får stora konsekvenser för enskilda bilägare. Bilen är hushållens näst största utgift. Den ekonomiska livslängden är som sagt 17 år, och ministern tycker att en rimlig omställningstid är två till fyra år. Luften i Stockholm blir bättre och bättre, och det är luften i Stockholm som är grunden för denna lagstiftning. Herr talman! Min fråga till ministern blir den som jag har ställt i interpellationen. Jag får sannolikt inget annat svar här i kammaren än det som ministern gav nyss. Varför var det så viktigt att genomdriva förändringen på denna grund? Detta drabbar ganska hårt ute i de andra delarna av landet. Detta är storstadspolitik utan faktagrund.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Edward Riedl ägnar sig åt populism och möjligtvis åt helt felaktiga beskrivningar. Det är tragiskt att Moderaterna - i och för sig under ett valår, men ändå - förfaller till att använda denna typ av argumentation. I interpellationen kan man läsa att Edward Riedl hävdar att dieselbilar inte får köras i städer. Vi har sett debattartiklar från moderater i flera olika tidningar där de säger att 1,3 miljoner bilar kommer att förbjudas. Det är inte sant. Det som är sant är att bland andra Moderaterna i Stockholm, tillsammans med andra partier där, har velat att man ska hitta en möjlighet att skydda medborgarna från stora utsläpp av koldioxid. Den dag vi presenterade reglerna om miljözoner uppmätte man på Hornsgatan det dubbla värdet av skadliga ämnen av kolväten. Vi gjorde det i ett läge där man vet att det är direkt skadligt för de barn och ungdomar som går längs denna gata. Jag vet att man i Stockholm har sagt att detta i huvudsak är regler som man ämnar införa på enskilda gator eller i enskilda områden. För regeringen var det viktigt att svara upp med ett nationellt regelverk så att vi inte får en sådan utveckling som vi sett i flera europeiska städer och länder, där man hittar olika lokala regler beroende på vilken lokal opinion som finns och de politiska förutsättningarna. Vi vill ha ett nationellt regelverk, och nu i början kommer det i huvudsak att gälla i Stockholm. Det finns ingen annan kommun som har begärt att få införa miljözoner. Om vi får en dålig utveckling när det gäller utsläppen efter dieselskandalen kanske det kan komma att gälla i fler städer, men jag tror inte det. Det är viktigt att vi får ett nationellt regelverk så att det finns en förutsägbarhet. Jag tycker att det är underligt att man vill överpröva vad lokala moderater i Stockholmsområdet, ihop med andra partier, har velat ha: ett verktyg för att kunna skydda medborgarna. Samtidigt var det viktigt för oss när vi lade fram ett sådant förslag att skapa en förutsägbarhet som gör att man i god tid vet utgångspunkterna, även om det innebär att man kanske inte får köra med vissa fordon på vissa sträckor. Detta står i bjärt kontrast till de regelförändringar som skedde under den tid då alliansregeringen styrde. Då ändrade man vart och vartannat år förutsättningarna för ägare av dieselbilar och bensinbilar och för övrigt hela fordonsparken. Miljöbilar var befriade från trängselskatter mellan 2006 och 2012. Etanol och hybrider premierades med nedsatt förmånsvärde till 2012. Men mellan 2007 och 2013 införde man en miljöbilspremie som först ersattes av bilskatt men som sedan infördes igen. Sedan ändrades skatten ytterligare ett par gånger. Var Edward Riedl och Moderaterna beredda att då kompensera de ägare som kunde se att andrahandsvärdet eller det förväntade försäljningsvärdet på deras bil förändrades till följd av moderata skatteförändringar? Jag tycker att det är viktigt att vi lyssnar till lokala intressen som vill skydda medborgarna när man har höga utsläpp, men jag tycker också att det är viktigt att vi tar miljöfrågan på allvar. Den dieselskandal som vi genomskådat har inneburit att vi fått en kraftig ökning av NOx-utsläpp i Europa, med skadliga värden. I stora delar kan man ställa bilindustrin till svars för detta. I Sverige har nu 150 000 bilägare fått möjlighet att gratis justera sina bilar så att utsläppen blir mindre än de var tidigare.
Herr talman! Låt mig först säga att den rapport jag hänvisar till är framtagen i det rödgröna Stockholms stad. Det är ministerns parti som sitter där tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, och det är Stockholms stads miljöförvaltning som har tagit fram denna rapport. Jag förstår, herr talman, att den blev väldigt olyckligt presenterad, för den kom strax efter det mycket drastiska beslutet. Man kunde visa att luften i Stockholm är 100 gånger renare än den var på 60-talet. Sedan 90-talet har man halverat utsläppen. Under föregående år överskreds inte gränsvärdena en enda gång för det som förändringen är satt att åtgärda - inte en enda gång - utan man klarade gränsvärdena med råge. Jag tycker mot denna bakgrund att väljarna förtjänar att vi fattar beslut utifrån riktig faktagrund. Det är detta som är problemet. Ministern har ett tonläge utifrån att argumenten är slut. Jag förstår att rapporten kom mycket olyckligt efter att man hade gjort detta. Problemet är att man ska lugna en högljudd opinion i Stockholm. Det är vad regeringen har gjort. Sedan skickar man notan ut i landet och säger: Titta nu, minsann! Under den förra regeringen var det mycket ryckighet i politiken kring bilar. Jag tror inte att någon som lyssnar på denna debatt går på det, utan jag tror att man märker vad som händer. Att vi hade morötter - miljöbilspremier och annat - under de två mandatperioderna med alliansregering tror jag inte att väljarna uppfattade som ryckighet i politiken. Det som det handlar om här är att man straffar dem som i god tro har köpt bilar med låga utsläpp av koldioxid - energieffektiva bilar. Det är det hela. Ministern slinter på tungan ofta här, och det ska man aldrig göra sig lustig över. Det handlar om skillnaden mellan koldioxid och de andra utsläppen, av NOx. Ett sätt att möta koldioxidutsläppen är att få fler människor att ha dieselbilar, och det är vad det handlade om: att se till att vi räddar klimatet. Men givetvis finns det problem även med dieselbilar, och en del av dem var utsläppen. Men frågan är om det är rimligt att de som i god tro köpt bilar som skulle hjälpa till att rädda klimatet får 2-4 år på sig att ställa om, när investeringen är 17 år. Den ekonomiska livslängden på en bil är 17 år. Om man genomdriver denna typ av politik berövar man enskilda människor ganska stora ekonomiska värden. Det är den ryckigheten som vi pratar om. Jag tror att människor kan acceptera det som handlar om miljöbilspremier och att de kan förändras från ett år till ett annat, för det gäller bilar som ska köpas i framtiden. Det som regeringen har gjort är att man har sagt till 1,3 miljoner ägare av dieselbilar: Det var mycket dumt av er att köpa denna bil, och nu ska vi se till att försämra värdet på den. Man gör detta trots att forskning och fakta visar att luften blir renare för varje dag som går i denna stad, som man nu gör förändringen för. Det tycker jag är synd. Jag tycker att man ska utgå från fakta och det som är på riktigt. Vi är överens om utmaningarna, men det måste göras en rimlig omställning. Ministern nämnde Moderaterna i Stockholms stad. Låt mig ta det innan vi byter talare. De tycker att om man ska göra detta måste det ske med ett mycket längre införande, för detta är ett orimligt sätt att slå mot enskilda bilägare.
Herr talman! Det är upp till Stockholms stad att avgöra när, hur och om man vill införa detta. Men Moderaterna, precis som övriga partier i Stockholm, bad om ett regelverk för att kunna införa miljözoner. Då tror jag att det är rimligt att vi i regeringen och staten faktiskt reglerar detta på ett sätt som gör att det blir lika förutsättningar i hela landet, om också andra kommuner vill använda detta verktyg. Det är naturligtvis upp till kommunpolitikerna i Stockholm om man vill göra detta. Vad jag inte kan förstå är hur Moderaterna tycks tro att 1,3 miljoner ägare av dieselbilar längtar efter att köra på Hornsgatan eller i något annat begränsat område i Stockholm, för det är tydligen den matematiken man ägnar sig åt. För de allra flesta i Sverige kommer dieselbilen att vara ett väldigt bra alternativ. Hemma i Småland där jag bor är den utgångspunkten för många. Det är precis som Edward Riedl säger låga koldioxidutsläpp, och det finns inga större bekymmer vare sig i Växjö eller Kosta när det gäller NOx-värden. Men i Stockholm är det det, i Berlin är det det och i Hamburg är det det. I många av de större städerna är detta ett uppenbart problem. Om man inte har förstått den debatt som pågår i Europa till följd av den manipulation av värden för NOx-utsläpp som bilindustrin ägnade sig åt har man inte följt med i den miljödiskussion som pågår. Om andrahandsvärdet påverkas vill jag hävda att det påverkas i större utsträckning av den manipulation som skedde av gränsvärden men också av den oro som Moderaterna sprider i sina debattartiklar genom att ge en bild av att 1,3 miljoner bilar skulle förbjudas. Det är inte sant. Min fråga måste också gå tillbaka: På vilket sätt tycker Edward Riedl och Moderaterna att man ska skydda dem som bor längs en gata eller i en stadsdel där man har mycket höga utsläpp av NOx? Vilka verktyg vill ni använda er av? På miljöpolitikens område kan man konstatera att Moderaterna hittills har varit emot det mesta. Det som vi vet är att ni tyckte att det var framgångsrikt och en bra strategi att subventionera dieselbilar och höja skatten för att sedan sänka den och för att sedan höja den igen och skapa en ryckighet. Vi vet att det som ni också gjorde var att när det väl gällde för svensk fordonsindustri svek ni dem ordentligt genom att inte ge vare sig stöd eller utvecklingsmöjligheter i ett läge där fordonsindustrikrisen svepte över hela världen. I USA förstatligade Obama fordonsindustrin för att säkra industriell kompetens. I Frankrike och i Tyskland gick man in och gjorde stora insatser för att behålla den. I Sverige lyfte alliansregeringen inte ett finger. Och tusentals och åter tusentals jobb, men dessutom väldigt mycket kompetens inom fordonsområdet, försvann. Nu står, tack och lov, svensk fordonsindustri stark igen. The industry sector isn ́t basically gone, vilket Fredrik Reinfeldt tycktes tro. Vi hör från fordonsindustrin att de gärna ser att man inför miljözoner, att Volvo efter 2021 inte kommer att ha något fordon som inte har en elektrisk drivlina och att det pågår en omställning som är viktig för att klara de miljömål som vi faktiskt har. Vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har höga ambitioner. Vi arbetar tillsammans med näringen och industrin för att genomföra detta. Men det ska ske på ett sätt som också ger möjligheter för människor att ställa om. Det gör vi med de regelverk som finns - med bonus-malus-systemet och med olika former av premier som gör att vi kan klara av en omställning av fordonsparken. Vill man i Stockholm införa miljözoner har man möjlighet att göra det. Vill man avstå, vilket jag märker att Edward Riedl tycker att man ska, får man göra det. Det får bli en lokal fråga i den kommun där frågan hör hemma.
Herr talman! Jag måste kommentera det chockerande i att bilindustrin, som alltså tillverkar nya bilar, alltså verkar vara positiva till att regeringen tar beslut som gör att människor måste köpa nya bilar om de ska få ta sig in i städerna. Det var alldeles chockerande. Jag tror att till och med regeringen förstår att om man förstör för den gamla bilparken är det klart att de som tillverkar de nya bilarna tycker att det är alldeles fantastiskt bra. Men det är inte säkert att alla som har köpt bilar i god tro och som hade hoppats på att värdet skulle vara kvar på en viss nivå eller att de åtminstone skulle kunna använda bilen betydligt längre är nöjda. Att de är missnöjda är möjligen en annan sak. Men vad det handlar om är de 1,3 miljoner dieselbilsägarna. Bilarna kommer inte att förbjudas. Det har vi inte heller sagt. Vad det faktiskt handlar om är att man börjar stänga delar av städerna - detta är min poäng, herr talman - till exempel i Stockholm. Jag vet att ministerns partikamrater i Umeå absolut inte utesluter att man skulle börja införa miljözoner även i Umeå. Ju fler städer som gör detta - vi har haft den debatten lokalt på många ställen - och med tanke på hur Miljöpartiet har fört Socialdemokraterna framför sig i regeringsställning, kan jag säga att den som tror att miljöpartisterna inte kommer att göra likadant i lokala S och MP-styren ute i landet tror jag bedrar sig alldeles. Då kanske någon säger att det inte finns några utsläpp i den här kommunen. Men det är det som är problemet, nämligen att denna debatt är helt befriad från fakta. Det är därför klart att det kommer att bli en massa förbud i en massa städer med denna dörr som är öppnad om socialdemokrater och miljöpartister tillåts styra. Det är problemet. Då kommer enskilda att drabbas. Människor behöver använda bilen för att köra till och från de olika punkterna. Och inte sällan tar man sig in i städer, även om man kommer utifrån landsbygden. Det är därför som detta förslag är så dåligt, eftersom det omöjliggör detta. Jag hinner tyvärr inte säga allt jag hade tänkt säga, men jag tackar för debatten.
Herr talman! Jag konstaterar att Edward Riedl nu nyanserar uppfattningen. Nu ska man inte förbjuda alla dieselbilar, inte ens i hela städer, vilket man nästan kan tyda ut av den interpellation som Edward Riedl ställde till mig eller miljöministern. Det är klart att sanningen är jobbig när ni tvingas inse att den möjlighet som regeringen öppnar för är ett nationellt regelverk som man kan tillämpa. Där det är aktuellt i Stockholm talas det om att göra det vid enskilda tillfällen. Det är en lokal fråga som man får hantera där. Vill man i Umeå eller någon annanstans göra det är det lokala politiker med den opinion som finns där som får diskutera förutsättningarna. Det regelverk som ska gälla för miljözoner är just nu under beredning, så att detta ska ske på ett rättssäkert sätt. Jag noterar att jag inte kan notera någon oro hos Edward Riedl för om det råkar vara så att barn i dag får allvarliga hjärnskador av de utsläpp som finns, och om det är så att alla de larmrapporter som Edward Riedl inte läser faktiskt har ett uns av sanning eftersom det är forskningsinstitutioner och andra som tar fram dem och som visar vilka hälsorisker detta innebär. Vilket ansvar tar Moderaterna och Edward Riedl för detta? Det får bli en retorisk fråga eftersom Edward Riedls talartid är slut. Jag tycker att det är sorgligt att vi har en miljödebatt i Sverige där man nonchalerar vetenskapliga fakta och där man inte ser forskarrapporter och inte tar människors oro på allvar. Vi skapar ett regelverk som skapar förutsägbarhet och långsiktighet och som kan vara lika i landets alla kommuner. Sedan får man i Stockholm föra en diskussion om i vilken utsträckning som man vill införa detta. Vi har sedan lång tid haft miljözoner i Sverige för tunga fordon. De har funnits under mycket lång tid, och jag har inte hört att Moderaterna eller något annat parti har velat avskaffa dem. Nu inför vi denna möjlighet också för personbilar med den typen av utsläpp som gör att det blir skadliga utsläpp av NOx. Jag tror att det kan vara ett verktyg som man kan komma att behöva använda, lite beroende på hur snabbt fordonsparken förnyas. Jag tackar för en bra debatt.